Fru talman!

Propositionen innehåller både lag om psykiatrisk tvångsvård -- med en reglering av vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda för att tvång skall få tillämpas -- och en lag om rättspsykiatrisk vård. Lagen om psykiatrisk tvångsvård innebär en delvis ny syn på vad som är att betrakta som psykisk sjukdom. Begreppet sinnessjukdom försvinner och ersätts med begreppet allvarlig psykisk störning. Ett antal tillkännagivanden till regeringen förstärker bilden av det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta. Syftet är att anpassa lagstifningen efter den utveckling som varit under det senaste decennierna och som inneburit en minskad användning av tvång inom den psykiatriska vården. Förenklat uttryckt kan man säga att patientens vårdbehov, så långt detta är möjligt, skall styra även inom den psykiatriska vården. Detta är positivt. Tvångsvård skall genomföras endast i undantagsfall och där flera -- i lagen klart definierade -- kriterier är uppfyllda. Den skall inledas inom ett dygn efter beslut, och den skall ha en tidsbegränsad omfattning, med möjlighet till förlängning endast efter beslut i länsrätt. Den nuvarande ordningen, som innebär utskrivningsnämnder och psykiatriska nämnder, avskaffas till förmån för en opartisk domstolsbehandling. Detta sker i enlighet med vad internationella konventioner kräver. Det ger bl.a. möjlighet för en patient att överklaga ett beslut om tvångsvård. Allt detta är bra, anser vi moderater, men vi anser också att rättssäkerheten borde ha stärkts ytterligare, på sätt som jag skall återkomma till. Den moderata utgångspunkten bygger på vård på frivillig grund. Allt annat måste vara undantag. Detta är också en av hörnpelarna i en demokratisk stats syn på enskilda fri och rättigheter. Vi moderater anser att propositionen till stora delar uppfyller kraven på balans mellan å ena sidan det som är individens rätt och å andra sidan den undantagsvis använda tvångsvården. I den tredje paragrafen i förslaget till lag om psykiatrisk tvångsvård definieras förutsättningarna för sådan vård. I lagrådets yttrande över remissen kritiseras det faktum att fara för annans säkerhet fått en alltför blygsam placering. Regeringen har delvis tagit hänsyn till detta -- dock, som vi ser det, inte i tillräcklig utsträckning. I en motion har därför vi moderater följt upp lagrådets yttrande. Vår uppfattning är att behovet av skydd för patientens närstående och omgivning bör ges en mer självständig betydelse vid prövningen av huruvida tvångsvård skall komma till stånd eller inte. Detta har vi följt upp i reservation 6 tillsammans med folkpartiet och centern. Fru talman! Konvertering är ett begrepp som längre debatterats inom psykiatrin. Det innebär möjlighet till övergång från frivillig vård till tvångsvård där detta har bedömts vara nödvändigt. Denna möjlighet kommer att finnas kvar, men bara i situationer då en patient kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon annan. Ett sådant beslut skall dessutom följas av en rättslig prövning. Detta är, som vi ser det, steg i rätt riktning. Konvertering skall endast få användas i enstaka undantagsfall, men möjligheten måste ändå finnas i sådana situationer där alla andra utvägar är prövade. Socialberedningen föreslog att lagstiftningen inte skulle uppta någon regel om konvertering. Anledningen var att denna möjlighet utnyttjats i alltför stor utsträckning. Från moderat håll har vi också varit synnerligen tveksamma. Frivilligt ingångna patienter skall inte behöva uppleva risken för konvertering som ett påtryckningsmedel för att acceptera åtgärder som de egentligen motsätter sig. Men med den lagstiftning som nu föreslås kommer förhoppningsvis antalet konverteringar att minska kraftigt. Och vi är från moderat sida beredda att acceptera möjligheten till konvertering under de starkt begränsade förhållanden som nu föreslås, och med den efterföljande rättsliga prövningen. Vi har emellertid framfört en förutsättning för att kunna acceptera propositionens förslag, och det är att utvecklingen vad gäller användningen av konvertering noga skall följas och därefter redovisas för riksdagen senast två år efter lagens ikraftträdande. Detta har socialutskottet ställt sig bakom, och jag vill understryka behovet av att beslutet verkligen följs upp. Det är viktigt att rättssäkerheten alltid har allra högsta prioritet. Av det skälet har vi moderater ställt oss bakom ett förslag från centern, som går ut på att länsrätterna bör förstärkas med en erfaren psykiater som ledamot i just den här typen av ärenden. Detta är förmodligen nödvändigt om inte patientens ställning i processen skall bli svagare än i den ordning som gäller i dag. Detta är en inriktning som också lagrådet har pekat på. Möjligheten för länsrätten att anlita en psykiater som sakkunnig, vilket föreslås i propositionen, är enligt vår mening inte ett fullgott alternativ ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi har också ställt oss bakom ett förslag från folkpartiet med krav på en lagstiftning om skydd för dementa. Ett grundläggande mål måste vara att dessa människor ges värdiga livsvillkor. Detta var ett av skälen till att socialberedningen föreslog en särskild skyddslagstiftning. denna proposition skapas bl.a. möjlighet till en samordning mellan de rättspsykiatriska undersökningarna och den allmänna psykiatriska vården. Detta bedömer vi, ur rättssäkerhetssynpunkt, vara olyckligt. Staten bör även fortsättningsvis ha huvudmannaskapet för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, och själva genomförandet av undersökningarna bör ske i en statlig organisation, eftersom detta är en del av rättssamhället. Därav följer också att vi motsätter oss de förslag till avtal mellan staten och sjukvårdshuvudmännen som framförs i propositionen. Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationerna 3 och 17, fogade till betänkandet.

Fru talman! Det är en viktig lag som vi behandlar här i dag, för den anger ju hur vi skall bete oss när vi måste beröva någon friheten -- vilka bestämmelser som ligger bakom, hur det hela genomförs och med vilken rättssäkerhet, och vad som görs med den som blir berövad friheten. För oss i folkpartiet liberalerna är detta, med den inställning vi har -- att man skall undvika tvång så långt som möjligt -- en oerhört viktig fråga. Det betänkande vi har framför oss innehåller en del problematiska frågeställningar, som man kan ha delade meningar om. Föregående talare tog t.ex. upp frågan om konvertering. Vi tror på den form som nu redovisas i detta betänkande -- och att den kan leda till en bra behandling av dem som är intagna, varvid konvertering dock måste tillgripas som en skyddsåtgärd. Vi har också diskuterat begreppet psykisk störning. Det har funnits delade meningar här också. Det har sagts att det har varit ett för luddigt begrepp och framför allt från medicinskt håll att man borde använda uttrycket psykisk sjukdom i stället. Vi har ändå ställt upp på begreppet psykisk störning, därför att man sedan har uppdragit åt socialstyrelsen att närmare precisera vilka tillstånd som kan dölja sig bakom det begreppet. Vi har också diskuterat om man skall ha specialdomstol eller expertmedverkan eller bara höra experter inför ställningstagande om tvång eller inte. Här tycker vi att det är viktigt att utskottet har skrivit in i betänkandet att man skall följa hur den föreslagna ordningen kommer att fungera. Vi kan sia om och tro och tycka och tänka om vad som kommer att hända, men det är viktigt att veta, tidigt, hur lagen slår, så att man kan vidta eventuella förändringar, om det skulle visa sig att det blir problem med den nya handläggningsordningen. Jag vill så kommentera en del av de reservationer som vi har fogat till betänkandet och sedan komma in på allmänna synpunkter om handläggningen, processen, hur man har fått fram lagförslaget. Man har haft väldigt mycket tid till förfogande, och diskussionerna har gått av och an, men man har ändå inte lyckats få fram en lag om skydd för dementa, trots att socialberedningen, när den lade fram sitt förslag 1984, tog upp detta som en viktig fråga. Vi anser att ett grundläggande mål är att dementa ges värdiga livsvillkor. Vi anser också att vården av dementa kan erfordra särskilda säkerhetsåtgärder för att den demente inte skall skada sig själv. I klartext handlar det om inlåsning, så att man inte kan försvinna ut från den bostad man bor i och komma på villovägar. Frihetsbegränsande åtgärder kan alltså bli aktuella, och sådana åtgärder kräver, menar vi, uttryckligt lagstöd. Annars begås faktiskt brott mot grundlagen. Den skyddslagstiftningen tycker vi i folkpartiet liberalerna att regeringen borde ha tagit fram. Man har dock haft sju år på sig. Men man tyckte, och det skriver man också i propositionen, att det här var för svårt. Därför avstod man från att komma med ett förslag, och därmed för man över ansvaret på personalen. Jag tycker att det visar en bristande förståelse för personalens situation. Den får alltså ta beslut som vi politiker tycker är för svåra att ta. Jag har förståelse för att när sådant händer, människor ute i samhället får ett bristande förtroende för sina politiker. Sedan tycker vi i folkpartiet liberalerna att det viktiga är kompetensen hos läkarna som skall bedöma fallen, inte anställningsformen. Vi tycker att man också borde kunna använda sig av privatläkare, om de har en kompetens inom det här området. Läkare med specialistkompetens och erfarenhet och som betros den här uppgiften av landstinget skall kunna besluta om omhändertagande av en person för läkarundersökning och begära polishandräckning i samband med det. Det är kunskapen och inte anställningsformen som vi tycker skall vara avgörande. Därför borde regeringen komma tillbaka med ett förslag med det här syftet, att vidga möjligheterna. Det har hänt mycket på rättspsykiatrins område. Det är ju en verksamhet som har diskuterats och ifrågasatts. Man har ifrågasatt resurstilldelning, man har ifrågasatt huvudmannaskap, man har ifrågasatt kompetens och allt möjligt. Rättspsykiatrin har levt oroligt. Det har inte varit någon bra arbetsmiljö för dem som har arbetat inom rättspsykiatrin, framför allt under 80-talet. På sistone har det kommit upp att kliniker skall läggas ned, men konsekvenserna är otillräckligt belysta. Vi tycker att när det gäller rättspsykiatrin borde man ha gjort en förutsättningslös utredning. Vi har också kommit fram till att tycka att huvudmannaskapet skall ligga kvar hos staten, liksom genomförandet av undersökningarna. Från början såg vi väl positivt på tanken på en överföring till landstingen. Men när vi sedan under 80-talets senare hälft bevittnade de problem man mötte i förhandlingarna mellan landsting och stat och de nackdelar i rättssäkerhetsavseende som vi har funnit med en sådan överföring har vi kommit fram till att huvudmannaskapet bör förbli statligt. Enligt den i propositionen föreslagna ordningen kan en läkare som företar den rättspsykiatriska undersökningen också komma att bli ansvarig för vården. Vidare kan landstingen ekonomiskt komma att påverkas av utredningens resultat och kvalitet. Det tycker vi känns oroande. Därför reserverar vi oss på den punkten. Forskningen på området skulle också kunna äventyras. Det är viktigt med forskning om hur olika insatser fungerar, vad man lyckas med och vad man misslyckas med, men också för att lära sig mer om varför människor råkar i den situationen att de behöver psykiatrisk vård. Av det här följer att vi också motsätter oss den planerade avvecklingen av rättspsykiatriska kliniker och stationer. Vi anser också att utskottet i sitt betänkande tydligare borde ha markerat behovet av kraftfulla åtgärder för personalutveckling. Liksom när vi tog betänkandet om genteknik på människa tänker jag ta upp några reflektioner kring processen fram till att vi har fått det betänkande som debatteras i dag. Det har verkligen varit en lång vägs färd mot beslut. Redan på 70-talet stod det klart att LSPV borde uppdateras, moderniseras, förändras. För 11 år sedan tillsatte dåvarande socialministern en parlamentarisk kommitté som skulle göra en översyn av reglerna om vård oberoende av samtycke inom socialtjänst och sjukvårdslagstiftningen. Det var alltså socialberedningen, som kom med ett delbetänkande 1981, vilket ledde till vissa förändringar i LSPV. Men det var uppenbart att det behövdes en kraftfullare renovering av lagen, och då fick beredningen nya direktiv om en fullständig revision av tvångsvårdslagstiftningen. Betänkandet kom 1984. Sedan tog det sju år innan propositionen kom fram. Det tycker jag är en uppseendeväckande lång tid. Man borde snabbt ha tagit till vara utredningens resultat. Under den här tiden har alltså rättspsykiatrins organisation, arbetssätt och dimensionering varit föremål för utredning, omprövning och ifrågasättande. Jag tycker att man borde lära av det här. När man tillsätter en utredning skall man också ha en plan för vad man gör med utredningsresultaten, att man ser till att man har resurser för att ta hand om utredningens resultat. Remissbehandling är naturlig, men sedan måste man också använda sig av remisserna och komma fram med en proposition inom rimlig tid. För sådant beredningsarbete behövs det kompetens i regeringskansliet, men det behövs också ett politiskt mod, ett ledarskap, att ta ställning när det finns motsättningar. Vi har här haft motsättningar mellan den medicinska professionen och socialtjänsten. De motsättningarna finns också i dag, men jag tycker att om man utövar ett gott ledarskap, om man är en god ledare, skall man också kunna bestämma sig för vilket alternativ man skall gå på, om kompromisser inte lyckas, och inte långhala, dra i långbänk. Som jag sade tidigare, tror jag att det är det här som bidrar till att allmänhetens förtroende för oss politiker sviktar. Civildepartementet ägnar mycken tid åt att försöka effektivisera myndigheterna. Jag tycker att en sådan effektiviseringsprocess borde initieras och genomföras även i regeringskansliet. Jag har, fru talman, yrkat bifall till en av våra reservationer, nr 1, som kan hänföras till mom. 4. Vi står naturligtvis bakom övriga reservationer där folkpartiet liberalerna finns med, men jag tänker för tids vinnande inte begära votering i de fallen.

Fru talman! Jag kommer delvis också att instämma med föregående talare. Jag skall dock börja med en fråga där jag inte instämmer. Det finns inte så många föregående talare, men en talare i början tog upp det här. Det gäller frågan om konvertering. Jag är ensam om en reservation i denna fråga.

Möjligheten till konvertering -- även om den är begränsad genom de skrivningar som har gjorts -- står fortfarande inte i överensstämmelse med grundläggande krav på demokrati och rättssäkerhet, som bör vara rättesnöret för oss. Det undergräver förtroendet för den psykiatriska vården och kan leda till att människor som är i behov av vård inte söker sig till vård, av den enkla anledningen att de inte är säkra på att komma ifrån den av egen vilja. Jag är övertygad om att utvecklingen kommer att visa att denna paragraf och dessa möjligheter bör tas bort. Vad ni som nu säger att det är oundgängligen nödvändigt att ha den kvar skall säga då vet jag inte, men det blir intressant att höra. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Jag är inte ensam om detta. Nästa talare, Anita Stenberg, kommer att instämma i detta. Hanteringen av frågan om rättspsykiatrin är uppseendeväckande på många sätt. Det har flera talare varit inne på. Det har tagit lång tid, det har förhalats, utretts och stötts och blötts. Såvitt jag förstår har det bl.a. varit diskussion om huvudmannaskapet och om det skall överföras till landstingen eller inte sedan år 1971 då Bexeliuskommittén tillsattes. Olika arbetsgrupper har funnits och utredningar har gjorts. Socialstyrelsens översynsutredning lade fram sitt förslag 1977. En annan arbetsgrupp inom socialstyrelsen presenterade sitt arbete 1981. Socialberedningen tog upp frågan 1984. 1985 gav regeringen statens förhandlingsnämnd i uppdrag att förhandla med landstingen. Efter att det hade misslyckats fick socialdepartementet 1989 uppdrag att inleda nya förhandlingar. Allt detta tycker jag tyder på att man har hållit på och förhandlat med en part som över huvud taget inte har varit intresserad av att åta sig det här. Det är därför litet märkligt att man kommer fram till ett förslag om att verksamheten skall överföras till landstingen. Även om man gör det successivt och även om man inte säger det rakt ut nu utan säger att det skall kunna ske genom att man träffar avtal osv., är det här olika steg på vägen för att verksamheten så småningom skall självdö och övergå till landstingens övriga verksamhet. Det här har medfört stor oro och många protester. Vi har fått brev till socialutskottet ifrån läkare som arbetar inom rättspsykiatrin. Det har också varit många protester, mycket oro och svåra arbetsförhållanden för all personal inom den här verksamheten. Fackföreningarna som arbetar med att ta till vara den här personalens intressen har naturligtvis också studerat den här frågan. Jag tycker att de har sammanfattat sin kritik på ett mycket bra sätt. De är kritiska på sex punkter. För det första är undersökningskapaciteten på de kvarvarande klinikerna inte tillräcklig. Eftersom man har lagt ned stora delar av mentalsjukhusen återfinns människor med psykiska problem i ökad utsträckning ute i samhället. Undersökningsbehovet kommer således att öka. För det andra anser man att undersökningar som företas av landstingen och av läkare med privatpraktik -- vilket man tänker föreslå genom avtalen -- inte blir billigare. I de första anbuden ligger kostnaden på jämförbar nivå med nuvarande kostnader. När den statliga rättspsykiatrin skärs ned ökar behovet av de andra undersökarna som då fritt kan höja priserna. För det tredje säger man att landstingen inte prioriterar rättspsykiatrin särskilt högt. Det har också allt detta tragglande med att försöka få fram en lösning visat. Man säger att det forsknings och utvecklingsarbete som i dag pågår på klinikerna kanske kan komma att försvinna. För det fjärde betraktas annan rättsvårdande verksamhet som en statlig angelägenhet, t.ex. kriminalvård, rättsmedicin och rättskemi. Därför bör även denna verksamhet räknas dit. För det femte anser man att det är resursslöseri att göra sig av med de två nuvarande klinikerna, som det finns förslag om att lägga ner. Det finns kunskap och kompetens som har byggts upp under lång tid. Även om antalet rättspsykiatriska undersökningar skulle minska kan verksamheten fyllas med andra uppgifter. Man säger för det sjätte att rättssäkerheten försämras. De fyra statliga klinikerna har efter många års ständiga diskussioner utvecklat gemensamma värderingar rörande psykiska sjukdomar. När nu också andra undersökare gör utredningar ökar risken för subjektiva bedömningar, och resultatet av undersökningen kan bli beroende av vem som utför den. Jag är medveten om att talare före mig har pekat på olika delar av dessa argument. Jag tycker att det här var en bra samlad bedömning av den mycket berättigade kritiken som finns. Vi har tagit upp denna kritik i reservationerna nr 17 och 19, där vi motsätter oss en nedläggning av de kliniker som finns. Dessa båda reservationer vill jag yrka bifall till. Jag stödjer naturligtvis samtliga reservationer som vänsterpartiet står bakom, men jag yrkar bifall endast till reservationerna nr 6, 17 och 19. Barbro Westerholm sade att detta har varit en ''lång vägs färd mot'', men jag tror inte att hon avslutade meningen. Man skulle kunna travestera lång dags färd mot natt, och det är möjligt att det här har varit en lång vägs färd mot ett beslut som nog är ganska dåligt. Jag vet dock inte om man skall säga att det är rena natten. Det här ger dock inget förtroende för politiker, och det är en fråga som vi diskuterar mycket i dag. Ett 20-årigt harvande med en fråga som man sedan lägger fram med ett så bristfälligt underlag, vilket flera har varit inne på, där man stöder sig på uppgifter som är tio år gamla och man inte har genomfört ett riktigt remissförfarande osv., skapar inte särskilt mycket förtroende. När detta 20-åriga harvande dessutom leder fram till ett beslut som inte stämmer överens med de intressen man säger sig vilja tala för, tycker jag att kapitalet för förtroende är ganska väl uttömt. Det är tråkigt för de politiska partier som står kvar vid det här beslutet.

Fru talman! Gudrun Schyman inledde med att tala om möjligheter till konvertering, som hon i utskottet har velat avstyrka. Jag nämnde detta redan i mitt inledningsanförande och talade om vilka förutsättningar vi anser vara nödvändiga för att konvertering skall få förekomma även i framtiden. Jag är medveten om att det finns negativa konsekvenser med detta. Vi skulle nog alla vilja plocka bort det. Jag tror dock inte att det är möjligt att göra det. En av de förutsättningar vi nämnde är att konvertering skall tillämpas mycket restriktivt, möjligen mycket restriktivare än vad som hittills har skett. Det skall tillämpas i enlighet med gällande lag. Om man studerar lagtexten finner man att § 3 i lagen klart relaterar vad som gäller och vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att man över huvud taget skall få använda sig av tvångsvård. I § 11 regleras möjligheten till konvertering, som är en direkt hänvisning till § 3. Om man motsätter sig konvertering undantar man denna enda grupp från möjligheten till tvångsvård. Det tror jag trots allt inte skulle vara särskilt lyckat. Ytterligare ett krav som vi har nämnt och som vi också har fått igenom är att denna möjlighet skall utvärderas senast två år efter det att lagen har trätt i kraft. Då får vi väl se om det finns anledning att göra nödvändiga ändringar i den.

Fru talman! Miljöpartiet anser att propositionens förslag till lag om psykiatrisk tvångsvård till stora delar är godtagbart. Vi menar dock att det finns anledning att ta ytterligare några steg för att stärka patienternas ställning. Målet måste vara att tvång inte skall behövas inom den psykiatriska vården. Miljöpartiet vill ta bort möjligheten för chefsöverläkaren att besluta om tvångsvård av en patient som har tagits in för frivillig vård, dvs. konvertering. Vi vill också minska tiden inom vilken domstolsprövning måste ske till två veckor. Vi vill förbjuda vissa vårdformer inom tvångsvården. Vi finner det riktigt att rättspsykiatriska undersökningar skall kunna bli utförda dels inom hälso och sjukvården, dels vid särskilda statliga undersökningsenheter. Det åvilar sjukvårdshuvudmännen att ge hälso och sjukvård även till dem som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. Det är faktiskt en skyldighet. Enligt förslaget skall staten även i fortsättningen ha huvudmannaansvaret för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. Sjukvårdshuvudmännen har dock möjlighet att efter avtal med staten driva undersökningsverksamheten på entreprenad. Det är viktigt att undersökningarna utförs med tanke på de rättssäkerhetskrav som måste ställas, dvs. undersökningarna skall fylla det syfte som anges i lagstiftningen, de skall utföras av personal som har tillräcklig kompetens och de skall utföras inom lagstadgad tidsram. Tidigare har de långa väntetiderna för rättspsykiatriska undersökningar utgjort ett problem. Det kan vi inte längre acceptera. Jag vet dock inte längre hur stort problemet är. När man talar med rättspsykiatriker säger de att problemet är löst. Tidigare har det dock varit fråga om anhopningar av undersökningsfall och brist på läkare. Därför har det varit så svårt att lösa dessa problem. Det har vidare varit svårt att bereda färdigundersökta vårdplats på landstingens psykiatriska kliniker. Vi har därför fått ett köproblem när det gäller undersökningsenheterna från två håll. Dessa problem har varit akuta sedan mitten av 1970-talet, och dessa gamla problem måste helt enkelt komma till en lösning, utan försening av ytterligare utredningar. Nu öppnar sig en möjlighet att få en samordning av både rättspsykiatrisk undersökning och rättspsykiatrisk vård. En sådan ordning kan faktiskt medföra fördelar om man är villig att samarbeta. Sjukvårdshuvudmännen får anledning att organisera verksamheten på ett effektivt sätt, och dessutom tillgodoses behovet av psykiatrisk vård hos lagöverträdare i större utsträckning än vad som är fallet nu. Det statliga huvudmannaskapet behålls, och risken för att den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten skall prioriteras lågt inom hälso och sjukvården kan motverkas. Rättspsykiatriska undersökningar utgör en medicinsk verksamhet som -- liksom t.ex. barnpsykologiska undersökningar i vårdnadstvister -- har som mål att ge domstolen ett bedömningsunderlag. Därför saknar det egentligen betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt om undersökningsläkaren är anställd av staten eller av sjukvårdshuvudmannen. Vår syn på decentralisering av vården medför att vi stöder propositionen i den här delen. Jag medger att detta är ett svårt val, men vi anser att vi har gjort rätt val. Tiden får väl utvisa vad som är riktigt. Jag avser nu att tala litet om kvotering. Miljöpartiet har tidigare hävdat att konverteringsmöjligheten inte står i överensstämmelse med grundläggande krav på demokrati och rättssäkerhet i samhället. En frivilligt sökt vård skall inte kunna övergå i tvångsomhändertagande. Det kan inte vara förenligt med de riktlinjer som bör gälla för den psykiatriska vården. Socialberedningen var inne på samma tankegångar och föreslog att den som har tagits in på sjukhus för psykiatrisk vård i frivilliga former inte skall kunna hållas kvar mot sin vilja, även om han kan anses vara i behov av fortsatt vård på sjukhus. Det är enligt vår mening avgörande för förtroendet för den psykiatriska verksamheten att den som har sökt vård på eget initiativ inte sedan skall kunna hållas kvar mot sin vilja. Det underströk också patientorganisationerna i sina remissvar. fall av tvångsvård som förekommer varje år är konverteringsfall. Men användningen av denna lag skiljer sig mycket åt mellan olika sjukvårdsregioner. Man gör helt enkelt olika bedömningar av fallen i olika delar av landet. Det bör påpekas att enligt den s.k. Hawaiideklaration som antogs 1977 av World Psychiatric Association bör varje patient ha rätt att avbryta en frivillig behandling som han eller hon deltar i. Syftet med tvångsvården enligt förslaget till lag om psykiatrisk tvångsvård är att den som vårdas skall bli i stånd att frivilligt medverka till erforderlig vård och ta emot det stöd som han behöver. Det står i paragraf 2. Tvångsvården vill uppnå ett stadium där patienten av fri vilja deltar i vården. Därmed skall det tvångsmässiga i vården upphöra. I detta ligger den yttersta gränsen för tvångsvårdens tillämpning. Om någon frivilligt söker vård föreligger redan därigenom en tydlig indikation på patientens viljeinriktning. Patienten vill frivilligt medverka till erforderlig vård och ta emot det stöd han behöver. Han befinner sig alltså redan vid den punkt där tvångsvården skall upphöra. Konsekvensen av detta resonemang blir att enligt förslaget skall den som frivilligt sökt vård tvångsvårdas för att frivilligt kunna medverka till erforderlig vård och ta emot det stöd som han behöver. Konverteringsmöjligheten motverkar sålunda egentligen syftet med lagen. I propositionen medges att de principiella invändningarna mot konvertering måste tillerkännas ökad betydelse. Regeringen är emellertid inte beredd att gå så långt som att föreslå ett avskaffande av konverteringsmöjligheten. Miljöpartiet de grönas uppfattning står fast, konverteringsmöjligheten bör avskaffas. Bestämmelserna om övergång från frivillig vård till tvångsvård i regeringens förslag till lag om psykiatrisk tvångsvård bör därför inte antas. I lagen bör i stället föras in ett förbud mot konvertering av det slag som socialberedningen föreslagit. Jag vill tala litet om ansökningstiden. I propositionen föreslås att patienten kan tvångsinskrivas för en tid av högst fyra veckor. För tvångsvård utöver den tiden krävs beslut av domstol. Socialberedningen föreslog en inledande vårdperiod om högst åtta dagar. Några patientorganisationer ansåg att domstolsprövning av rättssäkerhetsskäl bör ske inom en vecka efter intagningsbeslutet. Bland läkare och vårdpersonal varierade uppfattningar om när prövningen bör äga rum, från ''i anslutning till intagningen'' till ''tre veckor'' efter intagningen. I propositionen har man stannat för fyra veckor, mest av hänsyn till länsrätternas arbetsbelastning och måltillströmning. Det är ett argument som inte hör hit. Av rättssäkerhetsskäl bör tiden för vårdperioden sättas kortare än vad som föreslagits i propositionen. En vårdperiod om två veckor förefaller rimlig. Detta innebär att förslaget i 7 § bör ändras till två veckor. Slutligen vill jag tala om tvångsmedicinering och annan behandling mot patientens vilja. Socialberedningen föreslog att tvångsmedicinering och annan behandling mot patientens vilja inte får tillgripas om det inte föreligger en allvarlig fara för patientens liv och hälsa. Regeringen har haft vissa invändningar mot förslaget av principiell natur. Socialberedningen föreslog att sådana behandlingar som kan ge bestående biverkningar skall förbjudas eller begränsas. Likaså skall behandlingar som av patienten kan upplevas som särskilt påfrestande eller integritetskränkande inte få ges mot patientens vilja. Det kan vara behandling med t.ex. elchock och neuroleptika vid tvångsvård. Därför tycker vi att detta inte skall få förekomma. Beredningen menade att etiska och moraliska värderingar oftast är oförenliga med behandling som kan ge obotliga skador hos patienten, speciellt om patienten tvångsvårdas. Biverkningarna med neuroleptikabehandlingen är väl kända. Miljöpartiet har i många motioner sagt att vi tycker att patienten skall ha rätt till en drogfri vård. Patienter som önskar det skall också kunna få den. Vi önskar att man i mycket högre grad använder sig av psykiatri och psykoterapi, och vi har framlagt förslag att regeringen utreder frågan om när rätt till drogfri vård skulle kunna införas. Neuroleptikaanvändningen i sig är tveksam och målet måste få vara en drogfri vård. De skäl som anförts för depåneuroleptika under tvångsvård håller inte, och därför bör metoden inte komma till användning i fortsättningen. Vi föreslår att lagen förses med ett förbud mot psykokirurgi och annan behandling av irreversibel natur vid tvångsvård, och vi vill ha förbud mot användning av neuroleptika i depåform i alla fall. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5, 6

Fru talman! Jag kan inte underlåta att något kommentera konverteringsfrågan. Jag kan instämma med det som sagts att det är stötande när man ser ytligt på denna fråga. Söker man sig frivilligt till sjukvård bör man givetvis kunna lita på att det som man utsätts för också är frivilligt. Men det är nödvändigt att något se till orsakssammanhangen i detta fall. Man pekar på att antalet konverteringar under senare tid har ökat kraftigt. Detta hänger till stor del samman med att man i dag är mindre benägen att vårda psykiskt sjuka människor inom slutenvården. Man vill i stället ge dem chansen att vårdas i öppen verksamhet. Följden blir att när patienterna skrivs in är de betydligt sjukare än vad motsvarande patienter var för ett antal år sedan. Det är många gånger fråga om att de snabbt försämras, att patienten tappar sjukdomsinsikten, kontrollen över sina handlingar, och där konverteringsinstrumentet blir ett skydd mot patienten själv. Det som ses som negativt när det gäller utvecklingen av konverteringen är till en del en följd av den allmänna utveckling inom psykiatrin som vi alla framhåller som positiv.
Fru talman! Bara ytterligare några ord om konverteringen. Även för dessa människor finns inskrivet i lagen en rättssäkerhet. Det framgår av 12 § i denna lag att senast inom fyra dagar från dagen för beslutet skall chefsöverläkaren ansöka hos länsrätten om medgivande till att tvångsvården fortsätter. Detta är inskrivet just för att skydda denna kategori hårt ansatta människor. Sedan några ord, fru talman, angående huvudmannaskapet för den rättspsykiatriska undersökningen. Jag tycker det är synnerligen anmärkningsvärt att miljöpartiet är berett att acceptera en samordning mellan den psykiatriska vården och den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. Utskottets majoritet, som ju Anita Stenberg i detta fall tillhör, anser att det finns ''verksamhetsmässigt och resursmässiga fördelar med en sådan samordning''. I själva verket har väl också Anita Stenberg blivit uppmärksammad på konsekvensen av att stödja detta beslut. Det finns nämligen ett antal risker med en sådan samordning. Det är risker för minskade satsningar på rättspsykiatrin, som i sin tur innebär risker för att forskningen kommer att eftersättas, att rättssäkerheten kommer att eftersättas, därför att bedömningarna runt om i landet inte blir enhetliga. Risken är därmed uppenbar att kvaliteten också försämras. Ingen kan i dag med säkerhet säga att det verkligen kommer att bli så, men risken är utomordentligt stor när man blandar samman olika typer av discipliner som de facto inte hör samman. Låt mig få fråga: Är det detta Anita Stenberg tänker medverka till?
Fru talman! Vi är väl alla överens om att konvertering skall tillgripas endast i undantagsfall. Men i undantagsfallen är det faktiskt nödvändigt av omsorg om patienten och dess anhöriga. Jag tycker att vi här i tillkännagivandet har gjort mycket klart hur detta skall följas upp. Det blir också en offentlig insyn i hur detta instrument används, för att garantera att inte konverteringen tillgrips i onödan. Sedan till läkemedelsbehandlingen. I frivillig vård har patienten alltid möjlighet att neka. Man måste ge sitt medgivande eller själv ta ställning till behandlingen. När det gäller tvångsvård är det väldigt viktigt att man får adekvat vård, så att tvånget kan hävas. Då kan medicinering vara en sådan insats, eller elchock, för att patienten skall komma ur sitt psykiska tillstånd, så att man kan fortsätta med frivilligvården. Socialstyrelsen skall följa detta noga och gör det också. Man ger ut allmänna råd bl.a. om användningen av neuroleptika. Jag vet få områden som man följer så noga som just användningen av psykofarmaka och sådana behandlingsmetoder. Jag tycker Anita Stenberg borde kunna lugnas med detta. Men hon har kanske en negativ inställning över huvud taget till att hjälpa patienterna medikamentellt här.
Fru talman! Nu blir jag nog tvungen att replikera. Till Rosa Östh: Om den psykiatriska vården blivit så dålig att patienterna är mycket sämre än tidigare vid det tillfälle de nu kan tas om hand, då tycker jag att man skall ändra på vårdens innehåll i stället för att ägna sig åt konvertering. Det är väl ändå inte meningen att patienterna skall komma under behandling först när de är mycket dåliga. Det kan aldrig vara rätt. Då har vi släppt ut för många patienter alltför tidigt. När det gäller upplysning om rättspsykiatrin har jag under den senaste veckan, sedan vi fattade beslutet i socialutskottet, verkligen fått information från rättspsykiaterna. De har inte legat på latsidan! Därför har jag nog fått väl så mycket information som jag kan önska om vad de tycker. Men kan Per Stenmarck tala om för mig varför en person om vilken man skall ta reda på om den är psykiskt sjuk eller inte, och som har begått ett brott, inte kan få sin diagnos ställd av en allmänpsykiater? Varför kan man inte bedöma om en patient är psykiskt sjuk eller inte utan att vara rättspsykiater? Det finns massor med patienter om vilka man bestämmer om de är psykiskt sjuka eller inte oberoende av om de har begått ett brott. Varför är det inte möjligt att utföra sådana undersökningar i landstingsregi? Till Barbro Westerholm: Jag missunnar verkligen inte patienterna att få vård. Men jag tycker inte att användningen av neuroleptika, som det har utvecklat sig, är bra. Jag inser att det finns fall där man har blivit beroende av neuroleptika och där det kanske från början inte ens var nödvändigt att använda dem, men där man i dag måste ha dem. Jag skulle önska att neuroleptikabehandlingen minimeras, och att patienter som absolut vägrar neuroleptika inte skall vara tvungna att få dem. Finns det ingenting annat än neuroleptika? Vad gjorde vi före neuroleptikans tid?

Fru talman! Jag blir en smula häpen när Anita Stenberg tydligen menar att den psykiatriska vården är dålig därför att den nu i större utsträckning än tidigare sker i öppen verksamhet. Jag trodde vi var överens om att detta var ett steg i rätt riktning. När patienten i fråga söker vård avgör hon själv. Psykiskt sjuka människor kanske inte inser förrän det är litet för sent att man bör söka sig till vård. Vi har varit överens i utskottet att det finns begränsade möjligheter för öppenvårdsverksamheten. Det är bl.a. detta som gett anledning till ett antal tillkännagivanden från utskottets sida. Vi understryker hur viktigt det är med alla de resurser som behövs för att man skall kunna göra den nödvändiga verksamheten bra för patienterna.

Fru talman! Neuroleptika tillhör inte gruppen beroendeframkallande medel. Naturligtvis skall man så långt möjligt minimera läkemedelsbehandling. Men man får i det enskilda fallet hela tiden göra en nytta-risk-bedömning. Vad gjorde vi tiden före neuroleptika? Jo, många av dessa patienter blev kroniker och blev kvar på mentalsjukhusen. Det är fantastiskt vad som hände när vi fick neuroleptika i mitten av 1950-talet. De gjorde det möjligt att i öppen vård behandla människor med framför allt schizofreni. Det är en helt fantastisk förändring som skett inom psykiatrin just därför att vi fått effektivare läkemedel som gör det möjligt för människor att leva ett normalt liv. Den möjligheten får vi inte förmena människor, men vi måste använda medlen på ett adekvat sätt. Det försöker vi föra ut till läkarkåren så bra som möjligt. Sedan kan det komma enskilda fall där resultatet inte blivit lyckat eller där det hänt fel. Det beklagar säkert alla i läkarkåren som har drabbats av detta.

Herr talman! Jan Andersson försvarar överförandet av dessa beslut till länsrätterna med hänvisning till Europakonventionen. Jag vill påstå att det inte är något särskilt väl underbyggt argument. Jag vill belysa detta genom att hänvisa till det som står i nuvarande lagstiftning, LSPV 30 §. Där stadgas att patienten skall vara närvarande vid sammanträde med utskrivningsnämnd, om inte särskilda skäl föranleder annat. Ärende som handläggs i patientens frånvaro får inte avgöras utan att nämndens ledamöter före avgörandet skaffat sig personlig kännedom om patienten. I det lagförslag som vi behandlar nu står det i 36 § att länsrätten skall hålla muntlig förhandling, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt 37 § står ytterligare att: Patienten skall vara närvarande vid förhandlingen, om det är möjligt med hänsyn till hans psykiska tillstånd. Det är alltså en smula förmätet att påstå att det nu föreliggande lagförslaget står bättre i överensstämmelse med konventionen än det nu tillämpliga gör. Lagrådet har mycket bestämt sagt att psykiatrisk expertis måste finnas i länsrätterna. Bakgrunden till det är att det hittills har ansetts vara av rent fundamental betydelse att det i överprövningen av en läkares beslut om tvångsvård måste göras en sammanvägning av juridiska, medicinska och sociala bedömningar. Har man inte en läkarledamot är risken stor för att prövningen kommer att domineras av en formalistisk juridisk bedömning. Nu säger utskottet, och även propositionen tidigare, att om det behövs skall man kunna inkalla expertis. Men vem skall veta när behovet föreligger, när man inte har någon medicinsk expert i länsrätten som kan göra den bedömningen?

Herr talman! Nu, sju år efter det att socialberedningen arbetade med dessa frågor, tillsätts en socialstyrelseutredning för att undersöka skyddet för de senildementa. Mot den bakgrunden menar jag att man har dragit det hela i långbänk. Tid har alltså gått förlorad. Det här hade man kunnat göra tidigare. Då hade det i dag funnits ett underlag för det lagförslag som vi efterlyser. Så något om rättspsykiatrin. Jag tror inte ett dugg på att svårigheterna med att rekrytera specialistkompetenta läkare skulle bero på det statliga huvudmannaskapet. I stället beror svårigheterna på att staten som arbetsgivare har misskött sitt ansvar och därmed skapat en så osäker situation att läkare har föredragit att söka sig till andra arbetsplatser.
Herr talman! Jan Andersson nämnde i sitt anförande reservation 4. Han sade att detta för de människor som det här gäller innebär ett allvarligt intrång i fråga om den personliga integriteten. Vi är säkerligen helt överens på den punkten. Enligt Jan Andersson skall den läkare som har att fatta sådana här beslut vara landstingsanställd. Men det är väl ändå klåfingrigt i överkant. Skulle inte -- och detta har vi gett uttryck för i en reservation som vi har gemensamt med folkpartiet liberalerna -- ''vissa privatpraktiserande läkare med psykiatrisk specialistkompetens'' kunna klara detta precis lika bra som den som råkar vara landstingsanställd? När det gäller det s.k. omgivningsskyddet säger lagrådet: Skyddsbehovet för närstående och omgivning har skjutits alltför mycket i bakgrunden. Strävan att åstadkomma en mera patientcentrerad lagstiftning har i detta avseende gett ett alltför kraftigt utslag. Vidare säger man: Det framstår inte som godtagbart att nedvärdera skyddsbehovet så starkt som skett. Ja, det är riktigt, Jan Andersson, att regeringen i ett avseende har lyssnat på lagrådet. Det är bra att man har gjort det. Men genom att inte göra det, och det gäller då den andra punkten som lagrådet har pekat på, medverkar man till att en lagstiftning försämras som i övrigt faktiskt har många förtjänster. Därför kvarstår den fråga som jag ställde i min förra replik till Jan Andersson: Vad gör socialdemokraterna för att skydda dessa människor?
Herr talman! Jag hörde inte vad det var Jan Andersson ansåg vara så allvarligt när det gäller utskrivningsnämnderna. Jag hörde bara att han tyckte att något var allvarligt. Eftersom det här är min sista replik vill jag ta tillfället i akt och säga att det inte finns någonting som är allvarligt i det här sammanhanget. Inte någon enda har lyckats påvisa att så skulle vara fallet. Tvärtom har lagrådet mycket bestämt förordat utskrivningsnämnderna som en instans som från patientsynpunkt är säkrare. Detta borde vara avgörande. Vad som skulle behövs för att få inskrivningsnämnderna att fungera i enlighet med en mera modern lagstiftning -- alla är vi ju överens om att en sådan är nödvändig -- är en anpassning till deras verksamhet. När det gäller denna anpassning skulle en sådan omskrivning av lagen mera vara av kosmetisk karaktär jämfört med den omfattning som det talas om i propositionen. Nej, Jan Andersson, ta en rejäl titt på hur de här verksamheterna fungerar! Sedan kommer Jan Andersson att konstatera att det inte finns någonting som är allvarligt i fråga om nu rådande beslutsordning.
Herr talman! Gudrun Schyman har inte en riktig utgångspunkt. Det är väl ingen som föreslår ett ändrat huvudmannaskap. Men det är vad Gudrun Schyman hela tiden talar om. Det statliga huvudmannaskapet behålls ju. Däremot vill vi ha ett närmande till den allmänpsykiatriska verksamheten. Det är vad vårt förslag handlar om. Men vi kanske kan enas på den punkten. Vi är ju faktiskt överens om detta med ett statligt huvudmannaskap. Sedan vill jag framhålla att man inte kan göra det hur lätt som helst för sig och bara säga att det, så fort det är fråga om en social verksamhet, inte är nödvändigt med en översyn av organisationen och att det i stället är nya resurser som behövs. Däremot kan jag hålla med om att det på ett stort antal områden inom den sociala verksamheten behövs mer av resurser. Men när det gäller den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten är i alla fall vi i mitt parti, efter det att en djupare analys gjorts, medvetna om, eftersom detta har framgått tydligt och klart, att det inte är resurserna som är problemet. I stället är det faktiskt organisationen och de proppar som nuvarande organisation ger upphov till som är problemet. Sedan några ord till Barbro Westerholm. Också jag tycker att det är utmärkt att socialstyrelsen gör en undersökning. Valet står dock mellan två olika handlingslinjer. Vi menar att nuvarande lagreglering räcker till. Vi tycker att man inom ramen för nuvarande lagreglering skall försöka anpassa verksamheten. Ni däremot vill ha en ny lag. Vi tror alltså inte att en sådan behövs. Per Stenmarck frågade på vilket sätt jag vill skydda omgivningen. Jag menar att den ändring som återfinns i propositionen väl överensstämmer med vad lagråde vill. Lagrådet har ju meddelat regeringen att skyddsaspekterna och omgivningsskyddet har poängterats alltför litet. Till slut en kommentar om domstolsväsendet, som jag inte riktigt hann beröra tidigare. Ja, nuvarande organisation har på många sätt fungerat bra. Det sade jag också i mitt inledningsanförande. Men det är inte tillfredsställande att ledamöterna har arvoderats eller att lokal och kanslikostnaderna har fått bestridas av sjukvårdshuvudmännen. Det skulle mycket väl gå att åstadkomma en ändring här när det gäller förfarandereglerna. Men det skulle kosta en del. Då skulle vi bygga upp en specialdomstol för administrativa frihetsberövanden, något som saknas på andra områden. Vad vi gör är att vi anpassar det här området till andra områden. Det handlar alltså om de allmänna förvaltningsdomstolarnas ansvar, som i dag handlägger ärenden som gäller LVU och LVM. Jag vill betona att det finns en betydande anknytning mellan den psykiatriska tvångsvården och just LVM. Väldigt många av dem som blir föremål för psykiatrisk tvångsvård har ju just alkoholproblem.

Herr talman! Det skall bli ett kort inlägg. Jag vill bara göra några kommentarer med anledning av en motion som jag och fyra andra socialdemokrater har väckt. Huvudsyftet med vår motion är att få klargjort att det för ett demokratiskt och humant samhälle är mycket viktigt att psykiskt sjuka människor som har begått brott kan lämnas över till mentalsjukvården i stället för att bli satta i fängelse. Det här skall behandlas senare i dag i den debatt som är föranledd av ett betänkande från justitieutskottet. Men de här frågorna hänger ihop. Vad jag nu skall beröra är bara några yrkanden som har behandlats av socialutskottet. Jag utgår från att man nu inser -- jag tillhör inte dem som väjer och inte vågar göra uttalanden -- att det behövs mycket bättre kvalitativa och kvantitativa resurser till den psykiatriska vården. Det är någonting som vi måste eftersträva. Även om frågan inte kan lösas med detsamma, måste inriktningen vara den. Det finns faktiskt så mycket eftersatt inom denna vård, att jag inte är ett dugg rädd för att säga det här, även om någon här har uttalat att lösningen på hela problemet är ökade resurser. Så är det inte alls. Jag utgör också ifrån att man verkligen kommer att arbeta i denna riktning, eftersom behovet är så stort. För att det inte skall bli så som i vissa länder, att de psykiskt sjuka hamnar ute på gator och i en omild tillvaro, måste en uppstramning ske. Jag har noga lyssnat på diskussionen om huvudmannaskapet. I vår motion är yrkandet väldigt tydligt och klart. Vi säger att staten bör enligt vår mening ta hela ansvaret för denna verksamhet och organisera den i egen regi. Jag har förstått att det är några som vill snubbla på dessa frågor och säga att det egentligen är samma sak båda riktningarna företräder. Men så är det inte. I det här fallet håller jag fast vid vad vi har skrivit i vår motion. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt, det är viktigt för att man skall kunna göra en enhetlig bedömning av frågorna. Och det är viktigt för att vi skall kunna få ett ordentligt intresse och gensvar hos dem som är verksamma inom denna vård. Läkarna och personalen inom denna vård har i huvudsak den inställning som vi har redogjort för i vår motion. Det är viktigt i dagens samhälle att organisera verksamheten på ett sådant sätt att man får de inom vården verksamma med sig. Men om man inte följer den av oss föreslagna modellen blir det en uppsplittring av ansvaret och verksamheten, som är olycklig. Därför är det viktigt att strama åt. Men det hindrar inte att exempelvis rättpsykiatrisk undersökning i dag kan göras enligt avtal med en privatpraktiserande läkare. Men det är inte detta frågan handlar om, utan det rör sig om att inte splittra upp verksamheten. Jag delar den uppfattning som har kommit till uttryck här, nämligen att vi här kan göra en jämförelse med § 12-hemmen. Där har vi exempel på hur det har gått när man har splittrat upp verksamheten. Men där återgår man nu till ett system som innebär en mera enhetlig och ickesplittrad organisation.

Herr talman! Jag är glad över att det nu bl.a. med anledning av ett yrkande i vår motion görs ett tillkännagivande om behovet av förbättrade resurser. Jag vill ytterligare markera detta. Vad jag tog upp i mitt inlägg är ett vårdslöst yttrande här om resurser i allmänhet som jag ogillade, varför jag ville säga ifrån. Det kan träffa den som gjorde yttrandet. Det är klart att § 12-hemmen inte är detsamma som psykiatrisk vård, men det intressanta är att det rör sig om samma tendens. Jag har den uppfattningen att om man nu inte tar ställning på det sätt som vi önskar i vår motion, nämligen att staten skall ha det fulla och hela ansvaret, så kommer behandlingen av frågan ändå att leda till den lösningen. Det är jag ganska övertygad om. Då är det bättre att man redan nu får klart för sig att det är den ordning som man bör ha. Det har varit alldeles för många turer i denna fråga, som har varit till stor nackdel. Det jag nu framför allt talar om är de rättspsykiatriska undersökningarna. Det är viktigt att man nu verkligen fattar ett bestämt avgörande, så att vi inte fortsätter på den inslagna vägen och inte har en klar organisation.
Herr talman! Det jag sade om resurserna står jag fullkomligt för, nämligen att så fort man ser ett problem på det sociala området skall man inte skrika efter resurser. Man måste analysera var problemen ligger. När det gäller den psykiatriska verksamheten i allmänhet har vi sannolikt för litet resurser, och det säger vi också från utskottets sida. Däremot är inte detta något problem när det gäller undersökningsverksamheten. Så klar och tydlig tycker jag att man skall vara när man analyserar olika problem. Man måste, Hans Göran Franck, veta vad man föreslår, inte utgå från någonting man anar kan komma att hända i framtiden. Och vi kommer nu till skott i denna fråga och föreslår ett statligt huvudmannaansvar. Vi föreslår precis samma modell som gäller för § 12-hemmen. Hans Göran Franck försöker använda det som argument för sitt ställningstagande. Jag använder det som argument för mitt ställningstagande. Vi föreslår precis samma saker, och jag har faktiskt rätt.